Fru talman! Monica Green har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att Räddningsskolan i Skövde ska kunna fortsätta sin verksamhet samt vad som kommer att hända med tillgängligheten, flexibiliteten och kvaliteten om Räddningsskolan i Skövde läggs ned. Den statliga verksamhet som har bedrivits vid Räddningsskolan i Skövde ska, i enlighet med både regeringens och riksdagens beslut, inte fortsätta. Den nya Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som inrättades den 1 januari 2009 tog i huvudsak över verksamhet som Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar bedrev fram till årsskiftet. Den utredning som föregick propositionen såväl som en tidigare intern utredning inom dåvarande Räddningsverket konstaterade att det fanns en överkapacitet inom utbildningsområdet. Regeringen och riksdagen beslöt därmed att antalet statliga skolor för att bedriva utbildningsverksamhet skulle minska från fyra till två och det beslutades att räddningsskolorna i Revinge och Sandö skulle vara kvar i statlig regi. Förra våren besökte jag Skövdeskolan och kunde då konstatera ett starkt engagemang och en vilja bland personalen att fortsätta bedriva verksamhet vid skolan. Man såg förutsättningar för en ny huvudman att finna nya kunder. Bland annat framfördes att det inom petrokemisk industri och inom bilindustrin fanns potentiella intressenter. Jag ville därför stödja dessa lokala initiativ och pröva möjligheten att låta nya aktörer etablera verksamhet vid skolan. Vid inget tillfälle har löften framförts från regeringen om några statliga garantier. När det gäller Monica Greens fråga om att säkerställa flexibilitet och kvalitet har MSB uppdraget och ambitionen att både köpa utbildning av andra aktörer och genomföra utbildning även på andra orter än vid de två kvarvarande skolorna. Det kan bland annat handla om vidareutbildning av räddningstjänstpersonal eller annan personal. Politiken styr inte var i landet och av vilken eller vilka organisationer som utbildningarna köps, från Skövde eller andra aktörer.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag vet inte om det kan ha blivit ett missförstånd, för det finns många borgerliga riksdagsledamöter som har åkt omkring i Skaraborg och gett sken av att Räddningsskolan i Skövde skulle kunna fortsätta verksamheten. Nu säger försvarsministern tydligt att de två skolorna skulle läggas ned. Borgerliga ledamöter i Skaraborg, min valkrets, har dock låtit påskina, både för personalen och på olika sätt för allmänheten, att skolan ska kunna fortsätta att vara i gång. Därför är det anmärkningsvärt att skolan nu läggs ned och att staten har bestämt sig för att inte köpa några utbildningar från andra än sina egna. Detta sade vi visserligen redan när beslutet fattades i våras. Vi socialdemokrater var emot nedläggningen av Räddningsskolan i Skövde. Vi tyckte att det var slöseri med resurser. Där finns det bästa övningsfältet, mycket bra och kompetent personal, välutbildad och med stor kundkrets. Den ligger bra till i landet; det skulle vara nära för många kommuner som vill anlita skolan. Därför ville vi inte lägga ned Räddningsskolan i Skövde. När vi i våras berättade att kontentan av beslutet blir att skolan i Skövde kommer att läggas ned fick vi av borgerliga ledamöter höra att det inte blir så, att andra ska kunna ta över, att vi ska köpa och sälja och ge andra möjligheter. I praktiken har det blivit så som vi socialdemokrater befarade, nämligen att Räddningsskolan i Skövde läggs ned. Den nya myndighet som skulle tillträda var vi inte emot, men generaldirektören Helena Lindberg meddelade att ingen anslagsfinansierad utbildning kommer att beställas av någon annan aktör under 2009. Om man inte får någon som köper en utbildning kan skolan förstås inte fortsätta att bedriva verksamhet. Alltså har man dragit undan möjligheterna och kastat bort mycket kompetens. Man har inte tagit till vara kunskapen och kompetensen, inte heller alla de kundkontakter, bland annat internationella sådana, som Räddningsskolan i Skövde hade byggt upp. Det är med stor förvåning vi kan se att den nya myndigheten har bestämt sig för att inte köpa utbildning någon annanstans utan bara ha kvar det på sina egna. Alltså blev det som vi sade när beslutet togs: Räddningsskolan lades ned, i praktiken vid årsskiftet, men egentligen redan under våren. Det var det beskedet. Det var ett spel för gallerierna. Den borgerliga regeringen och de borgerliga ledamöterna från Skaraborg ville rädda ansiktet. De ville inte tala om sanningen, att Räddningsskolan i Skövde skulle läggas ned. Man ville försöka smita undan sitt ansvar och säga: Nej, den kommer att fortsätta, fast med en annan huvudman. Så blev inte fallet. Det beklagar jag.
Fru talman! Jag vill också delta i debatten utifrån att jag, som ni alla säkert förstår, är från samma valkrets som Monica Green. Jag har också varit med och engagerat mig i räddningsskolans verksamhet och att den skulle få finnas kvar i Skövde. Som ministern konstaterar i svaret till Monica Green fanns det ett starkt engagemang och en stark vilja hos personalen att fortsätta att bedriva verksamhet vid skolan med den enormt starkt uppbyggda kompetens som fanns i området. Räddningsskolan i Skövde är historisk, med uppbyggnaden av området och den karaktär som har skapats i den miljöcertifierade räddningsskolan och den miljözon som fanns vid anpassade områden i Skövdes relativa närhet. Ministern har också varit på ett besök vid Räddningsskolan i Skövde, men för oss andra som har studerat skolan är det, om man ska diskutera framtiden för vidareutbildning av räddningstjänstpersonal och personal som jobbar med kris och beredskap, helt obegripligt hur man kan gå till väga som man har gjort.

Det här utbildningsbehovet kommer att fortsätta att finnas. Det måste finnas en nationell strategi för hur vi ska utbilda räddningstjänstpersonal i framtiden. Det är kanske inte omöjligt men kräver enormt stora kostnader att återuppbygga en sådan anläggning som Räddningsskolan i Skövde på de andra räddningsskolorna eller flytta den här verksamheten och dess karaktär till ett annat område. Det krävs år av arbete för att kunna planera områdets karaktär och få jobba med sådan speciell verksamhet som man har gjort på Räddningsskolan i Skövde och som man gör på räddningsskolorna om man flyttar det till något annat område. Det handlar inte bara om den enormt speciella kompetens som har skapats på Räddningsskolan i Skövde, utan också om det speciella övningsområdet med de investeringar som har gjorts i olika räddningsinsatsmodeller. Det är fascinerande att besöka anläggningen och dessutom förstå att det här är någonting som släpps i väg. Det är viktigt att få höra ministerns inställning till möjligheten att säkerställa räddningsskolans område och de investeringar som har gjorts där, för att man ändå ska kunna fortsätta en verksamhet i framtiden för att trygga räddningstjänstpersonalens vidareutbildning och dess möjligheter att fortsätta sin utbildning inom till exempel Västra Götalandsregionen med 49 kommuner. Är ministern beredd att ge ett besked i dag om att säkerställa räddningsskolans område och de investeringar som har gjorts för att man ska kunna fortsätta en verksamhet vid före detta Räddningsskolan i Skövde?
Fru talman! Monica Greens inlägg blev alltmer obegripligt ju längre man lyssnade på det. Först var hon överraskad över riksdagsbeslut och regeringsbeslut som fattades för snart ett år sedan. Hon förväxlar att staten avvecklar statliga skolor med att vi har öppnat för nya huvudmän att finna nya kunder för att utveckla verksamheten. Hon säger att det inte ska köpas utbildning. Nähä? 320 platser kommer att handlas upp enligt MSB, och så sker. Jag undrar om hon ens läser sin valkrets tidningar. Hennes inlägg tyder starkt på att hon inte gör det, men jag tog med en här till henne. "Nya planer för Räddningsskolan. Autokarosskoncernen vill ta över övningsfältet." Den person som håller i överväxlingen säger så här: "I privat regi är vi inte bundna till en uppdragsgivare utan kan marknadsföra oss och även bredda vår verksamhet." Vidare i artikeln: "Autokaross Rescue Systems i Floby, som tillverkar brandbilar, är på gång att skriva kontrakt på övningsfältet från juli i år. De tar i så fall över fältet i stort sett intakt." Vad säger då den tidigare chefen på skolan, Mona-Lena Beckman? "Det här är något väldigt positivt. Det som var är borta, men det kommer något nytt." Det är kanske något för Monica Green att kontemplera över på sin kammare. "Vi känner att vi har ett visst stöd numera. Tidigare sågs vi enbart som en konkurrent och nu mer som en tillgång." Med de här citaten kunde egentligen debatten avslutas. Men jag konstaterar bara att det som sker nu i Skövde är precis det som var intentionen efter mitt besök i Skövde. Jag mötte personalen, som sade: Här tror vi att vi har någonting vi kan bygga på i framtiden. Vi tror att det finns privata intressenter. Vi tror att det finns möjlighet till besparingar tillsammans med andra offentliga aktörer för att kunna driva en verksamhet vidare. Det blir dock icke samma verksamhet, för det är nämligen inte möjligt. Om vi har fyra statliga skolor till att börja med men beläggning för två, eller som utredningen sade en och en halv, kan man inte bara flytta runt utbildningen dit Monica Green vill, för det innebär nedläggning någon annanstans, och då går jobb förlorade där. Det som är det fina med det här konceptet, som nu förhoppningsvis kan lyckas, är att man hittar nya ägare och en ny kundbas. Man konkurrerar inte längre om samma kaka, precis som ett av citaten beskrev. Jag kan glädja Monica Green, även om hon har ägnat noll intresse åt det, med att samma utveckling sker i Rosersberg, den andra statliga skola som avvecklades. Där bedrivs av privatpersoner sedan årsskiftet hotell och restaurangverksamhet. Det finns företag som erbjuder övningsverksamhet och hyr ut fälten. Viss personal arbetar som lärare vid gymnasieskolan som ligger nära till. Man har en målgrupp för nyetablerade företag som framför allt är gymnasiet, men man tittar också på samarbete med länspolisen i Stockholm. Det finns en skorstensfejarutbildning som fortsatt ligger kvar där. Det är precis detta vi var ute efter. Det fanns inte beläggning för fyra skolor. Därför hade det varit slöseri med skattepengar att fortsätta att låtsas som att den beläggningen fanns. Vi behövde bredda verksamheten och hitta nya aktörer, nya ägare, nya kunder, nytt tänkande och nya besparingar. Det är precis det som det syftar till. Jag önskar Skövde all lycka i omställningen. Detta har varit syftet hela tiden. Fru talman! Jag är inte riktigt van vid att man inte debatterar med mig när jag deltar i debatten utan hänvisar till borgerliga ledamöter. De är inte här i kammaren, och de deltar inte i debatten. Jag tror att debatten vinner på att vi pratar om de saker som vi har gemensamt i den här interpellationen.
Fru talman! Det är fritt att delta i debatten. Förhoppningsvis lyssnar de borgerliga ledamöterna på debatten och rusar ned från sina arbetsrum nu; jag antar att de sitter och arbetar. De får mycket gärna delta i debatten. Jag har nämligen varit förvånad över att de har spridit skenet av att detta skulle kunna fortsätta. Ja, jag läser tidningarna. Men tyvärr är jag inte lika optimistisk. Vi har fått läsa vid flera tillfällen under hösten att det nu är något på gång, att vi nog kan fixa det här nu. Sedan kommer besvikelsen. Jag hoppas precis som Sten Tolgfors att det skulle kunna gå vägen den är gången. Tyvärr har det inte gjort det de gånger under hösten då vi har läst liknande gulliga artiklar i tidningar. Visst läser jag lokaltidningen och följer det mycket noga. Tyvärr börjar personalen misströsta. Den griper efter varje halmstrå. Det ska den förstås göra. Sten Tolgfors menade väl att vi ska pressa den på det sättet så den tar varje halmstrå. Det förstår jag. Får man någon som säger: Vi kanske kan fixa det här trots allt, så försöker man hänga upp det på det. Det är roligt en stund. Jag hoppas att försvarsministern har rätt och att det blir något den här gången. Tyvärr har vi hört det hela tiden under hösten. Jag menar att försvarsministern har dragit undan möjligheterna. Man tänker inte från statens sida köpa utbildning vid Räddningsskolan i Skövde. Nu säger Sten Tolgfors att det inte går att begripa Monica Green. Jag finns i Skövde och möter besviken personal. Den får visserligen ett hopp varje gång som någon säger: Vi kanske kan fixa det. Men den blir lika besviken varje gång det inte blir någonting. Jag möter dessa människor och frustrationen från närliggande kommuner. De skulle vilja ha en stabilitet och veta var de ska kunna utbilda sin räddningspersonal. Det är därför jag ställer de här interpellationerna. Även om Sten Tolgfors inte förstår mig kanske det är andra som förstår vad jag menar när jag tycker att staten har svikit Skövde. Man hänvisar bland annat till att det var så bra samarbete med markstridsskolan i Revinge, och det skulle vara ett av skälen till att man skulle ha kvar verksamhet i Revinge. I själva verket hade räddningskåren i Skövde ett minst lika gott samarbete med sin markstridsskola. Nu kommer uppgifter om att det ska dras ned med ytterligare en markstridsskola. Det kan bli den i Revinge. Då kan man ha fattat beslutet förhastat om att lägga ned Räddningsskolan i Skövde i statens regi. Jag beklagar det.

Fru talman! Jag hoppas och tror att Sten Tolgfors noterade att också jag ställde några frågor som berör den här problematiken. Jag tycker att det finns skäl att ifrågasätta utredningen. Det har vi gjort tidigare. Jag har varit med och debatterat utredningen som låg till grund för nedläggningen av Räddningsskolan i Skövde. Ministern tar återigen upp här att det inte finns beläggning som räcker för verksamhet i fyra skolor. Jag har intresserat mig extra mycket för problematiken. Hur ska vi utbilda räddningstjänstens personal i framtiden? Det har varit ett statligt ansvar. Det finns ett statligt delansvar för att personal ska kunna vidareutbilda sig med annan typ av räddningspersonal inom den nya myndigheten för samhällsskydd och beredskap. För mig är det helt obegripligt. Det är hittills ingen som har bevisat för mig att all räddningstjänstpersonal ska kunna utbildas på de två kvarvarande skolorna. Regeringen har en lösning för att skjuta över utbildningsansvaret för räddningstjänstpersonal på andra aktörer. Det handlar om att föra över ansvar till kommuner och regioner. Det kan vara möjligt att de ska ta sitt delansvar. Men de ska plötsligt ensamma ta sitt ansvar för detta utan ett statligt stöd för att denna viktiga nationella utbildning ska kunna fortsätta i regional form. Många av Sveriges kommuner behöver vidareutbilda sin personal. Detta är en oerhört angelägen fråga även i framtiden. Jag önskar personalen och den nya verksamheten lycka till och att det blir möjligt att bygga upp den på räddningsskolans gamla fält i Skövde.
Fru talman! Jag hoppas att personalen och de som är engagerade i Skövde får som de vill. Jag hoppas innerligt att detta lyckas. Det vore helt i enlighet med den tanke som föddes när jag besökte Skövde och hörde om de ambitioner och de tankar som fanns där. Monica Green talar om det och säger: Det var roligt en stund. Vad är det för förhållningssätt? Jag tänker inte stå här och såga möjligheterna i Skövde och säga: Det har vi prövat förut, och det har gått åt skogen. Stöd dem i stället, Monica Green! Jag noterar också att Monica Green talar nästan uteslutande om det förgångna. Vi är tillbaka vid tidigare utredningar och tidigare riksdagsbeslut något år tillbaka i tiden. Världen är som den är, Monica Green. Riksdagen har fattat sina beslut. Det handlar om att ta fasta på det som Mona-Lena Beckman sade i tidningen. Det som var är borta, men det kommer något nytt. Det handlar om att se den möjligheten och inte avfärda den med att säga att det har gått snett förut. Jag förstår inte det förhållningssättet. Alternativet till detta var enligt olika utredningar en direktavveckling. Jag valde att säga: Vi ska pröva om det inte går att hitta nya aktörer som vill gå in som huvudmän och hitta en ny kundbas för verksamheten. Det handlar om att man inte bara stänger någon annanstans om man i Skövde får som man vill och verksamheten kan vara kvar. Det handlar om en ny bas för verksamheten och nya lösningar som kan få ned kostnader. Vi ser nu begynnande lösningar i Skövde, om man får tro tidningsartikeln. Jag får verkligen hoppas att detta stämmer. Men det gäller inte bara där utan också i Rosersberg. Där låg man faktiskt steget före att finna den nya basen för framtiden. Det är något genuint bra, och det ska inte avfärdas. Den nya myndigheten har i uppdrag att säkerställa tillräcklig flexibilitet och kvalitet i utbildningen för räddningsinsats. Utifrån kommunernas uppskattade utbildningsbehov för år 2009 har MSB gjort en kursplanering med fördelning av de utbildningar som ska genomföras på de verksamhetsställen som är kvar, Sandö och Revinge. Dessutom planeras att 320 kursplatser, motsvarande halva årsvolymen av utbildning för räddningstjänst, efter upphandling ska beställas av andra aktörer. Men var detta blir upphandlat och av vem bestäms inte politiskt. Det är just en upphandling. På sikt kommer upphandling och beställning av andra aktörer. Det kommer sannolikt också att röra sig om fler typer av utbildningar som den nya myndigheten MSB hanterar. Det gäller framför allt vidareutbildningar. Genom att möjliggöra att man beställer utbildning från andra aktörer skapar man en flexibilitet som ger god tillgång till utbildning i hela landet. Som svar på frågorna här tror jag att det mycket väl kan vara så att geografisk närhet blir en aspekt som kommuner kommer att värdera för vissa av utbildningarna. Bor man i Norrland vill man gärna få utbildningen till sig i stället för att åka till den. Det kan också handla om inriktning på utbildning, kvalitetsfrågor och prisfrågor. Det är en mängd olika aspekter som kommer in i bilden. Men det går inte att politiskt kringgå en upphandling och säga att den ska styras till just en aktör. Det vore att särbehandla den ena aktören jämfört med den andra aktören, och så kan vi inte agera. Summa summarum: Jag gläds åt att det kommer positiva signaler. Jag önskar innerligt att detta går att förverkliga. Vi ser i Rosersberg att man där har slagit in på en linje där mycket tas över i ny regi. Nu ser vi begynnande tecken också i Skövde. Det är vad vi ska ta fasta på, Monica Green, och inte säga: Det har ju gått snett förut. Vi ska inte blicka bakåt mot beslut som Monica Green möjligen inte gillade men inte kunde finansiera några alternativ till.
Fru talman! Det stämmer att jag inte gillade beslutet. Det står jag fast vid. Jag tycker att det var ett olyckligt beslut. Sten Tolgfors säger jag inte får titta bakåt och inte hänvisa till utredningar. Jag förstår att anfall är bästa försvar för Sten Tolgfors. Sedan börjar han själv prata om och hänvisa till hur utredningen har lagt sitt förslag. Självfallet måste man bygga alla sina beslut på hur man har diskuterat tidigare. Man lär sig genom sina misstag när man går vidare och när man ser framåt. Det tror jag att även Sten Tolgfors känner till. Man måste titta bakåt för att kunna se framåt. Jag ser gärna framåt. Jag vill verkligen hoppas att det gå vägen den här gången. Jag tänker göra mitt bästa för att personalen ska lyckas den här gången. Jag tycker att det vore fantastiskt bra om jag har fel och Sten Tolgfors har rätt i det här fallet med att det skulle lyckas i Skövde. Det skulle vara jättebra. Men jag är fortfarande besviken dels över beslutet, dels över konsekvenserna av beslutet och att den nya myndigheten hittills har valt att inte köpa några utbildningsplatser på Skövdes räddningsskola. Det innebär att det blir oerhört svårt för Skövde att bygga upp vidare än det man nu har när det gäller den privata intressenten. Dessutom blir det svårt för kommunerna runt omkring Skövde att utbilda sin personal. Det blir väldigt långa resor och onödiga kostnader i samband med att Skövdeskolan läggs ned. Vi får hoppas att Sten Tolgfors har rätt just i det här fallet - att det kommer att lyckas med en privat lösning i Skövde. Jag kommer att göra vad jag kan för att detta ska kunna leva vidare. Vi får se framtiden an. Annars blir det en ny interpellation.
Fru talman! Jag tror att Monica Green försade sig där. Om jag har fel, säger hon om sig själv, och Sten Tolgfors har rätt och man skulle lyckas i Skövde. Det beskriver precis den här interpellationsdebatten. Jag försöker ta fasta på vad de som jobbar med att hitta en ny väg framåt säger. Det är inte min bedömning, eftersom en privat och ny aktör gör sin egen bedömning. Den går inte via politiken. Man sänder nu signaler om att man kan vara på väg att hitta någonting. Det tycker jag är bra. Då säger Monica Green: Om jag har fel och Sten Tolgfors har rätt och man skulle lyckas i Skövde. Det är det totala tvivlet. Man blickar bakåt och talar om de misslyckanden som har varit och ger sig inte in i att blicka framåt och se till att göra allt för att det ska gå så bra som möjligt. Det tycker jag är tråkigt. Besluten finns där. De är fattade av regering och riksdag. Vi har en ny myndighet på plats. De tre gamla finns icke längre. Det finns ett beslut om att vi inte ska ha fyra statliga skolor, utan två. Däremot tillförde vi från regeringens sida jämfört med tidigare utredningar en möjlighet att hitta nya huvudmän, en ny kundbas, en ny volym, nya besparingsmöjligheter och en ny framtid. Monica Green deltar inte alls i den diskussionen. Hon blickar bakåt, och då är det stopp.